Herr talman!

Jag vet att ett arbete pågår mellan EU, Finland och andra berörda parter för att se över förutsättningarna till en gemensam och långsiktig finansieringslösning för färjetrafik över Kvarken genom att söka delfinansiering från EU till ett köp av ett nytt fartyg. En sådan finansieringslösning måste drivas som ett sjömotorvägsprojekt, vilket innebär att minst två länder måste stödja ett sådant upplägg. Sjömotorvägar är den maritima delen av TEN-T, det vill säga det transeuropeiska nätverket för transporter. En utgångspunkt i den svenska transportpolitiken har sedan lång tid tillbaka varit att interregionala och internationella transporter i första hand ska bedrivas på kommersiella grunder utan statliga subventioner. Jag kan därför konstatera att det i nuläget inte föreligger några förutsättningar att tillskjuta statliga medel från statsbudgeten för att stödja ett sjömotorvägsprojekt mellan Umeå och Vasa. I detta sammanhang har även den finska arbetsgruppens ställningstagande beaktats. När det gäller frågan om jag tillsammans med min finska ministerkollega avser att ta upp frågan med EU-kommissionen kan jag meddela Siv Holma att jag har fört samtal med den finska ministern i denna fråga och att dialogen kommer att fortsätta.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Men infrastrukturministerns svar på min interpellation om färjetrafiken mellan Umeå och Vasa lämnar mycket övrigt att önska. Det enda positiva i svaret är att ministern har fört samtal med den finska trafikministern i denna fråga och att dialogen kommer att fortsätta. Jag väljer att ta fasta på denna öppning. Ministern säger i sitt svar att en utgångspunkt i den svenska transportpolitiken är att de transporter som sker med färja i första hand ska bedrivas på kommersiella grunder utan statliga subventioner. Hon konstaterar att det saknas möjligheter att tillskjuta statliga medel för att stödja sjömotorvägsprojektet. Hon säger att den finska arbetsgruppens förslag har beaktats. Men det verkar inte i sak ha förändrat infrastrukturministerns ställningstagande att avvisa förslaget om en framtida svensk medfinansiering för att ha kvar färjetrafiken mellan Umeå och Vasa, detta i motsats till vad den finska regeringen anser att den kan göra. Herr talman! När ministern säger att trafiken ska drivas på kommersiella grunder borde utgångspunkten vara att alla färjelinjer i Sverige ska ha någorlunda likvärdiga förutsättningar för att driva sin verksamhet. Trafik med bilfärja har bedrivits i Kvarken i snart 50 år. I och med Sveriges och Finlands EU-medlemskap upphörde den statliga skattefria försäljningen i Kvarkentrafiken 1999. Detta ledde i sin tur till att det årliga passagerarantalet rasade. Före borttagandet av taxfreeförsäljningen hade färjan som mest drygt en miljon passagerare. I dag är antalet passagerare strax under 100 000. Ingen av de kommersiella rederierna ville därefter bedriva trafik i Kvarken utan valde i stället att koncentrera sin verksamhet till Åland och Stockholm-Helsingfors. Här finns taxfreeförsäljning kvar som en kommersiell grund. Herr talman! Kvarkentrafiken har sedan 1999 inte haft konkurrensneutrala villkor som övrig färjetrafik mellan Sverige och Finland. Min fråga till infrastrukturministern blir: Om den finska staten kan värna färjetrafiken mellan Umeå och Vasa, varför kan då inte den svenska staten göra det? I den fortsatta dialogen med den finska trafikministern borde infrastrukturministern kunna ta med sig de berörda parternas synpunkter som jag har nämnt och vara öppen för en lösning med statlig medfinansiering för att man ska kunna ha kvar färjetrafiken mellan Umeå och Vasa. Delar infrastrukturministern min och Vänsterpartiets uppfattning att färjetrafiken ska vara kvar nu och i framtiden? Vi vill ha ett systemskifte i transportpolitiken som går ut på att satsa på transportslag som reducerar miljö och klimatpåverkan. Sjöfarten är ett transportslag som kvalificerar sig i den strategin. Detta borde väl få infrastrukturministern att satsa på färjetrafiken utifrån miljö och klimatperspektiv och inte bara utgå från de kommersiella grunderna. Herr talman! Sverige och Finland har efter att man blev medlemmar i EU avskaffat taxfreeförsäljningen. Det enda rimliga borde därför vara att staten medverkar till kompensation i och med detta och är med och medfinansierar en ny färja som är anpassad till miljö och trafikförutsättningarna i Kvarken.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på denna angelägna fråga. Vi har i Sverige traditionellt sett haft en ordning där staten tar ett ansvar för vår gemensamma infrastruktur. Sådant som har ett intresse för nationen har vi traditionellt sett både finansierat och byggt nationellt och statligt. Poängen med det är naturligtvis att alla inser att det skulle bli både ineffektivt och osammanhängande om varje kommun och varje person tog ansvar för den egna infrastrukturen. Mot denna bakgrund är naturligtvis infrastrukturministerns svar på Siv Holmas interpellation om Kvarkentrafiken oroväckande. Precis som Siv Holma säger var detta en kommersiell trafik som egentligen grundade sig först och främst på taxfreeförsäljning. Det innebar att över en miljon passagerare som mest åkte över med färjan. Därmed kunde denna trafik också bära sig ekonomiskt. Men i och med EU-medlemskapet förändrades dessa förutsättningar. Medan trafiken mellan Stockholm och Helsingfors kunde fortsätta med taxfreeförsäljningen som grund tog man bort denna möjlighet för färjetrafiken mellan Umeå och Vasa. Detta har medfört att vi ända sedan dess haft problem att upprätthålla denna trafik. Trots att det är oerhört mycket bättre att lastbilar tar färjan över från Vasa till Umeå i stället för att åka norrut hela den långa vägen över Haparanda och Torneå och ned till Umeå och Västerbotten och Västernorrland. Det är också mycket bättre än att man åker ned till Helsingfors och tar färjan över till Stockholm och sedan tar sig med lastbil längs med vägarna. Det är inte ekonomiskt hållbart. Det tror jag förhindrar en ekonomisk utveckling som skulle kunna leda till mer tillväxt och mer jobb i denna region. Det är definitivt inte heller klimatmässigt bra. Det är till och med ganska dumt att detta sker. Det är mot denna bakgrund glädjande att Europeiska unionen tycks vara beredd att stödja denna trafik för miljöns, jobbens och tillväxtens skull. Det är också mycket glädjande att den finska regeringen är beredd att göra det. Det är glädjande att regionerna Västerbotten och Österbotten är beredda att göra det. Nu saknas bara en aktör för att detta ska kunna bli verklighet så att man kan hitta en långsiktig lösning, och det är den svenska regeringen. När jag läser infrastrukturministerns svar blir jag inte riktigt klok. Å ena sidan är det glädjande att regeringen är inbegripen i en dialog både med den finska regeringen och med Europeiska unionen. I svaret står följande: "Jag kan därför konstatera att det i nuläget inte föreligger några förutsättningar att tillskjuta statliga medel från statsbudgeten för att stödja ett sjömotorvägsprojekt mellan Umeå och Vasa." Om detta är hållningen, vad är det då som ni diskuterar, infrastrukturministern? Infrastrukturministern har själv konstaterat att det för att EU ska kunna göra en insats här krävs att man är överens mellan två länder, i detta fall Sverige och Finland. Jag har nämligen svårt att tro att Norge, som inte ens är EU-medlem, eller Danmark skulle vara intresserade. Precis som infrastrukturministern säger krävs det två länder, Sverige och Finland, i detta fall. Varför har infrastrukturministern denna hårda hållning? Är det verkligen så att regeringen tycker att det är bättre att man kör med tunga lastbilar många mil i stället för att åka över denna sjömotorväg som skulle ha varit det bästa för miljö, klimat och arbete?
Herr talman! Det är naturligtvis bra om de olika transportslagen fungerar bra var och en, men det är ännu bättre om de kan fungera ihop. Det har jag sagt många gånger. De ska gärna också vara gränsöverskridande, inte bara över kommun och länsgränser utan även över landsgränser. Däremot, herr talman, blir jag lite förbryllad över Ibrahim Baylan ganska hårda och ord och ifrågasättande av regeringens resonemang eftersom vi har fullföljt den grundprincip som den socialdemokratiska regeringen tog ställning till redan 2002. Den handlar om att det är i första hand denna typ av interregionala eller internationella dragningar som ska bäras på kommersiella grunder. Om det nu vore så mycket bättre för godset att transporteras den väg Ibrahim Baylan säger, varför bär sig inte detta i dag? Oavsett detta tycker dock jag att Siv Holmas frågeställning blir relevant. Det finns ett otroligt engagemang, inte minst från Umeå och Västerbotten, att hitta en lösning i detta. Grundprincipen kom efter att taxfree försvann och konstaterandet att det inte bär sig. Man har ändå upphandlat under prövotiden - de senaste åren har Västerbotten självt varit med och delbetalat den färja som sedan tyvärr gick i konkurs för bolaget i ett avtal tillsammans med Finland. Sverige som nation har inte haft någonting emot att Västerbotten har fått göra detta och hitta den ordningen - utifrån grundprincipen, som ligger kvar. Jag tycker att det är bra med sjömotorvägar, för vattnet är också en viktig farled. Sjötransporter är ett viktigt transportslag. I dag finns både Umeås och Vasas hamnar med som så kallade TEN-T-hamnar. I det reviderade förslaget, som troligtvis börjar gälla från 2014, är det bara Umeå hamn. Det är dock inte i ett core network, alltså ett stomnät, utan det ligger i ett kringliggande, ett comprehensive network. På den finska sidan finns inte hamnen med alls, och inte heller järnvägen på anslutningen. Vägen på den finska sidan tillhör comprehensive network. Ska man göra någonting är det alltså nu, innan det nya börjar gälla. Det har också regeringen förstått. Därför har vi varit behjälpliga med att följa med. Vi hade folk från departementet som tillsammans med Finland åkte ned till EU-kommissionen, till dem som har hand om frågeställningarna för sjömotorvägar under innevarande period, för att se vad som finns att göra. Vad blir kraven på svensk sida? Hur mycket pengar handlar det om? Det var för att se om vi kan vara med och vara behjälpliga trots vår grundläggande inställning. Detta skulle för svensk del handla om att vi kanske skulle betala ungefär 250 miljoner kronor. Då måste vi också hålla den principiella ställningen vilka andra färjelinjer som kan komma i fråga som skulle vilja ha någonting liknande, om vi skulle göra ett undantag. Därför håller vi oss till principen till att börja med. Det är alldeles riktigt som Ibrahim Baylan säger att det om man ska få EU-medel förutsätter att det är två stater som är med och betalar och att kommunerna är med. Nu har man bildat bolag tillsammans. Det handlar egentligen om den kommande färjan man vill införa; nu har man löst det med en tillfällig färja, men den ska bytas ut över tid. Vi har tittat på och undersökt förutsättningar för om vi till exempel kan söka ur strukturfonderna, Inlandsinnovation AB eller Norrlandsfonden för att se om vi kan hitta någonting. Vi kan konstatera att vi från statlig del inte är med. Det som däremot har börjat öppnas upp - och det är därför vi fortfarande för dialog - är om vi kan hitta en innebörd som gör att det inte skulle behöva få svenska statsfinansiella konsekvenser, alltså kostnader, men där vi kan hitta en lösning ändå. Därför har vi inte stängt igen locket, utan diskussioner pågår.
Herr talman! Jag skulle vilja beröra detta att godstrafiken till skillnad från passagerartrafiken har varit stabil från 1999 fram till i dag. Det är alltså tusen långtradare per månad. Färjetrafiken är, som har sagts tidigare, en del av trafikleden E12 och erbjuder bilister en rutt som är 800 kilometer kortare än den landsväg som löper runt Bottenviken. Rutten har som sagt fått samhälleligt stöd av finska staten och av regionförvaltningsmyndigheter i såväl Österbotten i Finland som Västerbotten i Sverige. Visserligen var det ursprungliga stödet temporärt. Det har under tiden minskat; 2010-2012 låg stödet på 500 000 euro per år. I slutet av förra året försattes RG Line, som driver färjelinjen, i konkurs. Konkursboet fortsätter att bedriva trafiken ända till hösten 2012, har jag fått uppgifter om. Vasa och Umeå städer har grundat ett bolag för att kunna ta över trafiken när konkursboets verksamhet upphör. Persontrafiken har, som jag har nämnt, fått stöd av den finska staten. Från 2008 var stödet 250 000 euro, och det gavs i form av ett kollektivtrafikstöd från finska kommunikationsministeriet. Umeå kommun har betalat lika mycket i stöd till passagerartrafiken som den finska staten. Finska kommunikationsministeriet har dessutom fått EU:s godkännande i beslutet att göra på detta vis. Frågan som infinner sig är varför inte den svenska staten kan göra det den finska staten kan göra. Jag tycker att det låter som att man har en princip som man in absurdum, vill jag påstå, använder sig av. När det gäller att detta skulle bli prejudicerande för de andra färjorna har vi ju inte likvärdiga konkurrensförhållanden i färjetrafiken. Det kanske är så att vi inte heller ska ha det, eftersom det finns olika förutsättningar i olika delar av vårt land. Jag tycker att det är viktigt att man även norr om Stockholm kan få väldigt goda förutsättningar att bedriva sjöfartstrafik. Det är nämligen viktigt utifrån ett klimat och miljöperspektiv. Fartygstrafiken är en strategiskt viktig länk på Europaväg 12 för rutten från Helsingfors till Mo i Rana. Den är regelbunden, och det vill vi att den ska fortsätta vara. Fartygstrafiken är inte bara bra för närregionen, utan den har en mycket stark utvecklingspotential gentemot Norge, Ryssland och de baltiska länderna. Godstransporterna över Kvarken har ökat kraftigt, till och med kraftigare än övrig handel mellan Sverige och Finland, och det beror på den starka tillväxten i Österbotten och Västerbotten tillsammans med det ökade näringslivssamarbetet mellan länderna. Det finns ett starkt behov av ett nytt fartyg. Jag tycker att det fanns ett oerhört intressant resonemang att vi ska ha ett mer miljöanpassat fartyg. Här finns då en vilja och en ambition att göra detta. Eftersom man inte har likvärdiga möjligheter jämfört med övriga färjor borde staten kunna ha ett intresse av att ställa om transportslagen så att man går över till mer miljövänligt snarare än att så mycket av godstransporten bedrivs på väg. Vi vet ju vad det innebär för att Sverige ska klara sina miljömål. Här behöver infrastrukturministern lyssna på den finska trafikministern. Då tror jag att detta kommer att lösa sig.

Herr talman! Ja, principer är viktiga, fru statsråd. Det är de. Principer in absurdum blir dock fullständigt verklighetsfrånvända. Det är klart att jag hade hållit med statsrådet om konkurrensvillkoren hade varit likvärdiga, det vill säga om det hade varit möjligt med taxfree också mellan Umeå och Vasa. Då hade jag sagt: Okej, då får man klara det bäst man vill. Nu är det dock inte riktigt så. Ända sedan EU-inträdet har konkurrensvillkoren skiftat. Dessutom frågar statsrådet lite retoriskt: Om det nu är så många som vill åka över, varför bär det sig då inte kommersiellt? Svaret är att klimat och miljöinvesteringar, fru statsråd, ofta inte bär sig i det korta perspektivet. I förlängningen är det dock en ödesfråga för oss alla. Är det verkligen så klokt att skicka lastbilar 80 mil, som Siv Holma nämnde, över Bottenviken? Eller vore det klokt att skicka dem 8 mil över vatten, på ett sätt som gynnar inte bara klimatet utan också arbete och tillväxt i regionen? Det är något vi inte minst i dessa varseltider verkligen behöver. Summan 250 miljoner låter som mycket pengar, och det är mycket pengar. Det ska också sättas i relation till annan infrastruktur vi bygger. Ta till exempel Förbifart Stockholm där varje kilometer kostar närmare miljarden att bygga. Det är mycket pengar förstås och en nödvändig investering. Det är mot den bakgrunden man ska se på detta, och jag tror att det här skulle kunna vara till gagn för miljö, klimat och tillväxt. Jag tycker att det är bra statsrådet vill fortsätta dialogen, men jag tycker att hon borde ha en något mindre hård hållning när det handlar om finansiering. Annars är risken ganska stor att den dialogen inte leder till något annat än någonting kortsiktigt som inte håller, och så är vi snart tillbaka här. Medverka i stället till en långsiktig lösning där Sverige, Finland, EU och de berörda kommunerna är engagerade och kan lösa frågan.
Fru talman! Som Ibrahim Baylan säger är principer bra, men in absurdum något dumt. Ja, jag delar naturligtvis den uppfattningen. Men man måste fundera på vad konsekvenserna skulle bli om man skulle undanta någon till förmån för något. Vad skulle konsekvenserna bli för alla andra i möjligtvis liknande situation? Både Siv Holma och Ibrahim Baylan gör det mycket riktiga påpekandet att fartyg behöver ha en bättre miljöanpassning. Det vill vi av flera skäl. Det är tydligt kopplat till de fartyg som går i Östersjön, särskilt efter 2015 när de nya svaveldirektiven börjar gälla. Varför skulle vi då enbart gynna en båt, ett fartyg, när vi har 2 1⁄2 tusen båtar som går i samma vatten med samma önskan? Vad blir konsekvensen? Ja, troligtvis inte bara 250 miljoner, som i sammanhanget kan låta lite. Därför kan det vara bra att hålla fast vid principer. Som jag nämnde jobbar vi inte så att säga in absurdum. Det finns kreativa och bra lösningar, och man får se om man kan hitta finansiering från flera håll som ibland förutsätter flera parter, i det här fallet stater och kommuner tillsammans med EU. I både strukturfonderna, som jag nämnde, och Norrlandsfonden kan vi söka och kanske finna lösningar. Dessutom fick jag från Siv Holma en fråga som jag nog får lämna obesvarad: Varför kan den finska staten och inte den svenska? Jag vet att Finland i framför allt EU-sammanhang har många olika undantag. Vad som gäller exakt i den här frågan får jag återkomma till, för jag vet inte vad det beror på. Att det även norr om Stockholm behöver finnas möjligheter att bedriva sjöfart är självklart, jag delar den uppfattningen. Det finns diskussioner även om det. Det muddras och kapaciteten ökas på många norrländska hamnar. Ställ det inte det ena mot det andra, för det blir lite dumt, utan låt oss hålla oss till vad vi kan lösa i stort. Jag tycker att det naturligtvis är bra om man kan korta avstånd, hitta bättre sätt att komma mellan punkt A och punkt B och använda de olika trafikslagen på det mest effektiva sättet. Låt mig avsluta med det som jag lite som hastigast kom in på i mitt förra inlägg. Det är många som försöker vara väldigt kreativa. Jag har kontakt med den finska ministern, och vi har på näringsdepartementsnivå kontakter med Umeå stad och regionen utifrån det arbete som nu pågår. Bara så sent som för någon dag sedan skulle de inkomma med ett nytt förslag till hur man skulle kunna lösa det här sjömotorvägsprojektet utan att det egentligen skulle få några statsfinansiella konsekvenser. Låt oss först se vad det är för någonting innan vi slutligt säger nej i frågan. Kreativiteten flödar just nu. Det måste innebära att man tror på själva Kvarkentrafiken.

Fru talman! Jag är väldigt orolig utifrån att jag har erfarenhet av hur staten ser på saker och ting ute i landet. Man drar saker och ting i långbänk, och risken är, som jag uttrycker det, att snålheten bedrar visheten. Det vore tacknämligt om statsrådet, infrastrukturministern, vågade vara mer offensiv och inte bara var avvaktande. Man frågar sig varför inte fler använder sig av den här möjligheten till godstransporter. Det är så att det befintliga fartyget inte uppfyller de moderna kraven i dag och inför framtiden. Det finns ett antal så kallade taxfreefärjor med stora passagerarutrymmen som inte uppfyller miljö och isklassningskrav. Den finska regeringens arbetsgrupp föreslår i sin slutrapport Beredningen av en strategi för att trygga fartygstrafiken i Kvarken , som kom ut någon gång i mitten av oktober, en långsiktig lösning som går ut på att bygga ett nytt fartyg som kan ta vara på intermodaliteten i förbindelse mellan länderna, främst i järnvägssystemen men också beträffande andra transportslag. Man behöver bland annat en fartygskonstruktion som medför en avlastning av den isbrytarkapacitet som finns i Bottenviken. Det är väldigt positivt. Det här borde vara någonting som löser även andra problem inom det här området. Därför vädjar jag än en gång: Var mer offensiv och inte så skraj för de statsfinansiella konsekvenserna. Medan gräset gror kan kon dö.
Fru talman! Jag ska nog inte ta Siv Holma så hårt på det sista som hon sade, nämligen: Var inte så skraj för de statsfinansiella konsekvenserna. Det är väl snarare så att god ordning och möjligtvis principfasthet gör att Sverige befinner sig där Sverige befinner sig i dag makroekonomiskt sett. Men utifrån vad jag tror att hon menade, kopplat till Kvarkentrafiken, ska jag säga att det blir lite svårt att bara isolera en särskild händelse, i synnerhet för mig som statsråd som ju har ansvar för hela landet och alla som vill transportera på sjön. Vi har andra färjor som i dagarna är aktuella och vars ägare funderar över prissättningen på sin färja som kanske inte kan stanna på en ö där det bor väldigt många människor. Dessa ska också hitta fartyg som kan gå i en viss hastighet, klara isklassningen för Östersjötrafik och klara kommande miljökrav. Det är därför som jag menar att gör vi en sak på ett ställe kan det få konsekvenser på flera andra ställen. Jag är inte skraj, och jag är inte ooffensiv heller. I så fall hade vi inte ens gång tittat på andra lösningar för att hitta finansiering för att kunna vara behjälpliga lite åt sidan av den så kallade grundprincipen, som jag annars har vädjat om. Vi är inte i mål ännu, vi är inte klara än och vi har inte streck i debatten om Kvarkentrafiken, även om jag i dag håller fast vid principen att det är det kommersiella som ska bära den här typen av trafik. Det är ett ställningstagande som regeringar har haft över tid. Med detta vill jag tacka för en bra diskussion.